Ärade kammarledamöter! Vi står nu inför avslutningen av 1970 års riksdag, som också innebär att tvåkammarriksdagens mer än 100-åriga verksamhet upphör. Tvåkammarsystemet väckte vid sin tillkomst både farhågor och förhoppningar.

Förteckningen över skrifter rörande riksdagen och dess verksamhet är imponerande. Jag vill erinra om de i samband med riksdagens 500-årsjubileum och representationsreformens 100-årsjubileum utgivna historiska och statsvetenskapliga avhandlingarna. Vid jubileumsfestligheterna våren 1966 yttrades många tänkvärda ord i detta outtömliga ämne. Om något ytterligare försök skall göras att bedöma och värdera det tvåkammarsystem, som nu står inför sin avslutning, så är kammarens ålderspresident bättre skickad för den uppgiften än jag. Låt mig därför endast dröja något vid den situation riksdagen i dag befinner sig i och vid de möjligheter och problem vi kan förutse eller åtminstone ana att vi möter i framtiden. Det pågående arbetet med reformering av författningarna i Sverige och andra länder syftar bland annat till att stärka riksdagens ställning som det centrala statsorganet, att befästa parlamentarismen och att göra riksdagen bättre lämpad för de uppgifter som är förenade med det växande internationella samarbetet. Den tekniska utvecklingen sedan 1866 har totalt förändrat våra levnadsförhållanden. Sverige är nu på ett helt annat sätt än förr beroende av och förbundet med världen i stort. Staten har tagit ansvaret på nya och stora områden av samhällslivet. Allt detta har samverkat till att riksdagens arbete i dag är mera omfattande och komplicerat än någonsin och får allt större betydelse för den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen. Det är i detta läge av vikt att kontakten mellan Sveriges folk och dess valda ombud är god. Men samma omständigheter som ökat riksdagens arbetsbörda har starkt bidragit till att minska massmedias intresse för riksdagens beslut och debatter. Det outsinliga flödet av betydelsefulla nyheter från alla världens hörn har medfört att tidningarna numera ägnar riksdagens verksamhet bara en bråkdel av det utrymme som anslogs för låt oss säga 20—30 år sedan. Televisionens alltmer betydelsefulla roll i valrörelserna och den poli tiska diskussionen över huvud taget har påtagligt förändrat formen för den s.k. vanlige riksdagsmannens möjligheter att få kontakt med väljarna. Om riksdagen skall kunna hävda sig i den hårda konkurrensen om allmänhetens intresse måste något göras för att underlätta informationen om riksdagens arbete. Frågan om speciella åtgärder i detta syfte kommer att tas upp till förnyat övervägande så snart tillräcklig erfarenhet vunnits av verksamheten i enkammarriksdagen. Redan förläggandet av alla debatter till en kammare innebär självfallet en fördel ur informationssynpunkt. Talerätten i den svenska riksdagen är emellertid alltjämt praktiskt taget obegränsad. Det beror därför på den enskilde riksdagsledamotens omdöme och ansvarskänsla om denna rätt skall bli till fördel eller nackdel i strävandena att göra debatterna i en kammare med 350 ledamöter allsidiga, koncentrerade och intresseväckande. Den nya utskottsorganisationen, den planerade ökningen av partigruppernas kansliresurser och den väsentliga förbättring av de enskilda riksdagsledamöternas arbetsmöjligheter, som det nya riksdagshuset erbjuder, allt detta är ägnat att främja ett rationellt riksdagsarbete. Inom grundlagberedningen övervägs för närvarande de problem som är förenade med att riksdagen i allt större utsträckning måste anlita experter och specialister vid ärendenas förberedande behandling. Men enbart ökade utredningsresurser och förbättrade arbetsformer räcker inte för att riksdagen skall bli i stånd att rätt fullgöra sitt viktiga värv. Ytterst beror resultatet på den enskilde riksdagsledamotens insatser. Vi tänker med glädje och stolthet på den kunnighet och ansvarskänsla, på den vilja till förståelse för och hänsynstagande till andras meningar, som ådagalagts av dem som varit verksamma i riksdagens båda kamrar under de gångna mer än hundra åren. I samband med uppbrottet från detta hus lämnar ett stort antal av dessa förnämliga företrädare för tvåkammarsystemet riksdagen. Kammarens vice talmän herrar von Friesen och Cassel lämnar båda riksdagsarbetet. Herr förste vice talmannen von Friesen har 31 riksdagar bakom sig med verksamhet framför allt i konstitutionsutskottet. Han har vidare varit ordförande i riksdagens revisorer och vice ordförande i interparlamentariska gruppen. Herr andre vice talmannen Cassel har under sina 22 riksdagar främst deltagit i statsutskottets arbete. Han har också varit livligt verksam inom Nordiska rådet och under skilda perioder varit dess president och vice president. Det tack jag i dag riktar till herrar vice talmän avser inte endast det nu tilländalupna arbetsåret utan omfattar hela deras riksdagsmannagärning. Till detta vill jag foga ett personligt tack för värdefull hjälp och angenämt samarbete. Av de 41 ledamöter som nu avgår har herrar Vigelsbo och Lindholm den längsta riksdagstiden, 37 riksdagar. Herr Vigelsbos insatser i riksdagen har särskilt inriktats på de frågor som handlagts av bevillningsutskottet. Herr Lindholm har varit ledamot i regeringen under tio år, ordförande i statsutskottets första och femte avdelningar och ordförande i förvaltningskontorets styrelse från dess tillkomst. Herr Ohlin kom till riksdagen 1938 och har under hela sin riksdagstid varit synnerligen aktiv och starkt engagerad i de samhällspolitiska debatterna. Att kortfattat ge en rättvisande bild av herr Ohlins politiska gärning är inte möjligt. Många har utförligt skildrat den, och andra kommer framdeles att göra det. När herr Ohlin nu lämnar riksdagsarbetet så innebär det, att en av de främsta förgrundsgestalterna i vårt lands politiska liv under de senaste 30 åren träder tillbaka. Även många av de övriga avgående ledamöterna har tillhört riksdagen mycket länge. Herr Skoglund — förutvaran de statsråd och gruppledare — har bevistat 31 riksdagar, FN-delegaten och grundlagutredaren herr Wahlund 28. Herr Odhe har 27 riksdagar bakom sig, fröken Wetterström, herr Nilsson i Bästekille och herr Karlsson i Olofström 23, fru Löfqvist 22 och herr Arweson 21. Jag riktar ett varmt tack inte bara till de ledamöter jag här nämnt utan också till övriga ledamöter som nu lämnar riksdagen för deras förnämliga arbetsinsatser och gott kamratskap. Jag tackar likaså de ledamöter som kommer att fortsätta i enkammarriksdagen för det arbete de utfört. Tvåkammarriksdagen har alltifrån sin begynnelse förfogat över lojala, kunniga och dugande tjänstemän. Jag riktar nu ett tack till alla dem som i olika befattningar varit anställda hos 1970 års riksdag.

Det är ett konstaterande som man ofta har anledning att göra här i riksdagen, där framstående personer och betydelsefulla insatser lätt faller i glömska inför ständigt nya och aktuella arbetsuppgifter. Men vi är i dag starkt medvetna om det mycket betydelsefulla arbete som utförts och vi känner tacksamhet mot dem, som under det gångna seklet genom sin riksdagsmannagärning bidragit till en lyckosam utveckling för vårt land. Vi vill fortsätta deras verk. Det allvarliga världspolitiska läget bör ge ett vidare perspektiv på många frågor och därigenom minska motsättningarna mellan olika meningsriktningar. De rika möjligheter, som står det moderna samhället till buds, måste utnyttjas på ett framsynt och rättfärdigt sätt. Om så sker skall vi lyckas att lösa de stora och svåra uppgifter som ligger framför oss. Ordet lämnades härefter på begäran till
Herr talman! Jag har först att till herr talmannen framföra kammarledamöternas tack för de välgångsönskningar som han nyss uttalade både till de avgående och till dem som kommer att stanna kvar.

Ni har, herr talman, nyss erinrat om att ett stort antal representanter för Sveriges folk nu lämnar andra kammaren. Det hade varit frestande för mig att fortsätta och säga några ord om vad många av dessa har betytt som representanter för ett hängivet samhällsengagemang och tacka dem för ett utomordentligt uppoffrande och slitsamt arbete. Men Ni förlåter mig nog om jag uppehåller mig vid en enda av dem som går. Jag vill gärna uttrycka den saknad som vi alla känner inför att Bertil Ohlin nu lämnar vår krets. Ingen lär kunna bestrida att han med stor skicklighet har fyllt sin uppgift som regeringens främste kritiker. Det kanske ibland har skapat en känsla av ett motsatsförhållande mellan honom och mig. Vi går säkert inte till historien som ett av de klassiska kärleksparen. Men låt mig gärna säga att detta har icke ända sedan 1934 då jag träffade honom första gången minskat min respekt för människan Bertil Ohlin och min beundran för den internatio nellt kände vetenskapsmannen. Jag vågar hoppas och jag vågar tro att Bertil Ohlin delar den meningen, att kanske har åtminstone några av våra många dueller i Vasaparken, i Konserthuset, i radio och TV och framför allt i denna kammare bidragit till att stimulera det politiska intresset i vårt land.

Om jag till detta lägger att han har varit den drivande kraften när det har gällt i varje fall de senare årens nordiska samarbete, tror jag att jag, även om jag inte hade behövt det, hade givit en motivering för de ord med vilka jag började: vi känner en stor saknad när en stor och betydande politiker nu lämnar Sveriges riksdag. Den andra kammare som nu försvinner har varit av avgörande betydelse för detta lands utveckling. Här har fattats beslut som på ett avgörande sätt har förändrat levnadsvillkoren för miljoner svenska medborgare: folkpensionerna, åttatimmarsdagen, semesterlagarna, arbetsmarknads-, jordbruks-, bostadspolitiken. De har formats under denna kammares aktiva medverkan. Kammarens debatter har påverkat opinionen inom alla delar av vårt land. Andra kammarens politiska atmosfär har under århundradet skapats av män som S. A. Hedin, Hjalmar Branting, Karl Staaff, Arvid Lindman, Per Albin Hansson och Ernst Wigforss. Den anda som präglat andra kamma ren kommer att leva vidare när nu riksdagen skiftar arbetsform. Därför upplever vi icke denna dag som slutet av en historisk epok. Beslutet om tvåkammarriksdagen kom till under decemberdagar 1865. En gång har andrakammarsystemet från grunden omdanats, nämligen vid det demokratiska genombrottet, beslutat nära nog på dagen för 52 år sedan. Både representationsreformen 1865 och författningsrevisionen 1918 föregicks av intensiva debatter. Vid båda tillfällena engagerades människor långt utanför politikernas led. Den kulturella eliten, t.ex. Geijer och Tegnér, kastade sig in i striderna. Alltjämt citeras Verner von Heidenstams medborgarsång — hans bidrag till debatten före 1918 års beslut. Efter beslutet om tvåkammarriksdagens inrättande 1865 hälsades systemets skapare Louis De Geer av jublande folkmassor, som ville spänna från hästarna från hans vagn och i triumf föra honom till hans bostad. Dagens författningsrevision har icke föregåtts av lika livliga debatter. Vi har varken vägletts eller vilseletts av våra skalder och vetenskapsmän. Inga folkmassor samlas på Norrbro för att i triumf föra herr talmannen hem till hans bostad. Ännu mindre liknar vår författningsdebatt den väldiga sociala oro, som nära nog ledde till en revolutionär situation i slutet av 1910-talet. Varpå beror skillnaden? Jag har redan antytt svaret. Under den debatt som under många årtionden förberedde 1865 års beslut framkom många idéer och många hugskott. Det var en lysande prestation av en stor statsman, när Louis De Geer under synnerligen aktiv medverkan av J. A. Gripenstedt lyckades ur detta virrvarr av uppslag och idéer dra fram det som var politiskt möjligt att genomföra och som samtidigt gav ett funktionsdugligt statsskick. De Geer själv var fullt medveten om att hans verk icke bars upp av en en hetlig doktrin eller av ett genomtänkt tankesystem. Han tillät sig att om sitt eget verk säga, att i författningsreformen knappt någon grundsats blivit genomförd. Här, säger han, har samlats och delvis tillämpats nästan alla, även de mest stridiga, åsikter. Och han tilllägger: »Statsmannens uppgift vore lätt att lösa, om den blott bestod i att yrka ett konsekvent genomförande av en viss grundsats.» Men det underliga är att De Geers verk icke ger ett intryck av splittring och förvirring. Däri finns ingenting av hållningslöst kompromissande. Det ter sig som enkelt, nästan monumentalt. Med okuvlig envishet drev De Geer under sju år fram sitt verk, som i sig förvisso bar fröet till många motsättningar men som å andra sidan visade sig vara så elastiskt formbart, att motsättningarna kunnat lösas. Hans envishet och energi är desto mer beundransvärda som han i sina minnen har uttalat stor tveksamhet inför verket. Han kände icke något av segerns triumf utan tvärtom en stor tvekan om han kämpat för en riktig sak. Det erkännandet minskar icke vår beundran för De Geers person. Hans verk var präglat av en liberal samhällssyn, han trodde på intressenas harmoni och han har givit många uttryck för det. Det är möjligt att man i modernt språk kan tolka De Geers tankegång ungefär så: I ett liberalt samhälle med en väl arbetande marknadsekonomi kommer de sociala spänningar som alltjämt finns att utjämnas. Men det tar tid. Staten skall emellertid icke behöva utveckla någon större aktivitet. Viktigare är att man skapar ett system som balanserar de olika politiska makterna mot varandra. Georg Andrén har påpekat att De Geers grundläggande värdepremiss är just intressenas harmoni, intressenas samverkan. Men stämde denna harmoni, stämde denna samlingstanke med verkligheten då — och stämmer den nu? Visst kan vi konstatera att den politiska utvecklingen i åtskilliga stora och viktiga frågor kommit att präglas av samförstånd och samlande lösningar. Undan för undan har gamla stridsfrågor förvandlats till samlingstecken. Så har skett inom socialoch bostadspolitiken men framför allt inom försvarsoch utrikespolitiken. Under de svåra tider då landet och demokratin varit allvarligt hotade har samlingen kring utrikesoch försvarsfrågorna varit en stor tillgång för hela vårt folk. Men i andra väsentliga frågor far v. ju medge att striderna har dominerat. Redan under den nya författningens första årtionden stod kampen hård mellan bondemakt — som dominerade andra kammaren — och ämbetsmannamakt. 1880-talet präglades av våldsamma strider mellan tullvänner och frihandlare.

Denna uppräkning antyder att det politiska livet i stor utsträckning har präglats av strid och motsättningar. Men striden får icke — som herr talmannen nyss påpekade — bli ett självändamål. Det finns exempel på demokratiska samhällen där många medborgare har tröttnat på politiken därför att de tyckt att de politiska partierna har ägnat alltför stor uppmärksamhet åt strider i småfrågor, som uppstått av partitaktiska skäl. Samtidigt kanske medborgarna har tyckt att de politiska partierna kompromissat bort frågor som medborgarna uppfattar som väsentliga. Sker så förefaller politiken inte beröra medborgarna — den sysslar inte med människornas problem och förhoppningar. För po litikern finns ingen angelägnare uppgift än att rätt bedöma när förhållandena framtvingar en konflikt, en strid, och när samverkans väg bör prövas. Den fråga som vi har anledning att ställa oss i dag är: Har den svenska författningen försvårat eller underlättat för partierna att samverka när det varit önskvärt? Har det i författningen funnits någon form av skyddsmekanism inbyggd som underlättat för partierna att undvika konflikter i mindre väsentliga frågor utan att några hinder har uppstått för den typ av konflikter som man i efterhand har kunnat konstatera varit nödvändiga för de fortsatta framstegen? Ja, herr talman, obestridligt är att tvåkammarsystemet med dess sammanjämkningsförfarande och — i än högre grad — utskottsväsendet skapat särskilda möjligheter till samverkan. I utskotten har såväl regeringens som riksdagsmännens förslag utsatts för en närgången och kritisk granskning. Det har icke utan fog hävdats att denna granskning och det arbete i övrigt som utförs inom utskotten har, i varje fall under det senaste halvseklet, varit riksdagens effektivaste bidrag till den politiska utvecklingen. Inom ramen för utskotten har det ofta varit möjligt att jämka samman ståndpunkter — de olika partiernas representanter har kunnat tala med varandra. Det svenska utskottsväsendet — unikt i världen — har befordrat samverkans idé. Men de lösningar, som har uppnåtts, har inte tillkommit på det sätt som De Geer tänkte sig — som ett resultat av de ekonomiska krafternas fria spel. Det har tvärtom under nästan alla de år jag räknat upp krävts ett starkt samhälleligt engagemang för att åstadkomma dessa lösningar. Detta har inneburit att en kraftfull och konsekvent politisk ledning varit en nödvändighet. måste ha parlamentets förtroende. Riksdagens ställning förstärktes. Parlamentarismen tillgodosåg emellertid icke i och för sig behovet av en kraftfull politisk ledning. Runt om i Europa segrade efter första världskriget parlamentarismen. Men handlingskraftiga regeringar var sällsynta företeelser. 1920-talets ständiga regeringskriser i vårt land är ett eko av demokratins och parlamentarismens kris i Europa. Svårigheterna i Sverige tedde sig särskilt utpräglade på grund av tvåkammarsystemet, utskottsväsendet och den partisplittring, som följde i proportionalismens spår. Många — bl.a. den som nu talar — tvivlade på att en effektiv statsledning skulle kunna uppstå i Sverige med bibehållande av grundläggande drag i det svenska statsskicket. Hur bygger man upp en effektiv statsledning? Ja, efter parlamentarismens genombrott är den första förutsättningen att riksdagen har förmåga att samla sig kring väsentliga politiska bedömningar och ställningstaganden. I krislägen, framför allt då landets säkerhet är hotad, sker detta genom att alla de politiska partierna delar regeringsansvaret. Under normala tider ter sig meningsskiljaktigheterna så betydande och så väsentliga för partierna, att partiregeringar framstår såsom den parlamentariskt riktiga lösningen. Men en kraftfull partiregering behöver, såsom erfarenheterna visat, icke med nödvändighet vara en majoritetsregering. Sällan har någon regering framstått som så framgångsrik som Per Albin Hanssons första regering 1932. Det var en minoritetsregering, men den stöddes politiskt av mycket stora majoriteter i riksdagen, inte bara av de närmast samverkande partierna socialdemokraterna och bondeförbundet. När parlamentarismen lett till att partiregeringar bildas kan en skärpning av de politiska motsättningarna uppstå. Regeringspartiet eller regeringspartierna blir helt naturligt ensamma ansvariga för utvecklingen. Regeringspolitiken utsätts för en hårdhänt kritisk granskning. Parlamentarismen renodlar = skiljelinjerna. Parlamentarismen och utskottsväsendet har tillsammans givit oss en stark riksdag — utskottsväsendet genom de möjligheter till samverkan som där naturligt uppstår, parlamentarismen genom de möjligheter den ger till strid när väsentliga intressen betraktas som hotade. Båda dessa företeelser går nu i arv till den nya riksdagen. Därför vet vi att de väsentliga och konstitutiva inslag, som gjort tvåkammarriksdagen till en effektivt arbetande institution, kommer att leva vidare. Man skulle kunna illustrera denna sats om strid och samverkan genom att erinra om något, som andra kammarens ledamöter lätt kan identifiera sina erfarenheter med. Den andra kammare, som bildades 1865, var ingen god representant för Sveriges folk. Vid 1872 års andrakammarval hade 22 procent av männen Över 21 år rösträtt — kvinnorna fick ju inte alls deltaga i valet. Den andel av de röstberättigade som deltog utgjorde emellertid bara 27 procent av dessa män. Även utan tillgång till datamaskiner kan vi räkna ut att den andra kammare, som framgick som resultat av 1872 års val, representerade 7 procent av männen över 21 år och knappt mer än 3 procent av Sveriges befolkning. Detta hindrade emellertid säkerligen inte den dåvarande talmannen att yttra sig å svenska folkets vägnar. Ännu så sent som 1908 representerade andra kammaren cirka 20 procent av männen och — om även kvinnorna medräknas — 10 procent av den vuxna svenska befolkningen. Men ännu värre var det i den kammare, som nu också håller på att avsluta sin verksamhet. Där var den alldeles övervägande delen av representationen uppbyggd på grundval av förmögenhetsoch inkomstförhållanden. Denna ord ning kunde icke ge anledning till annat än strid. Det fanns inga kompromissmöjligheter och inte stora förutsättningar för samförstånd förrän det demokratiska genombrottet gjorde slut på utestängandet av en stor del av svenska folket från rösträtten. Mycket av den strid, som egentligen gällde andra kammarens demokratisering, kom att framstå som en strid om plutokratin i första kammaren. Många gånger kom den kampen att föras i former som gjorde att man betraktade det närmast som en tidsfråga när första kammaren skulle försvinna. Den som är intresserad kan läsa protokollen från både första och andra kammaren åren 1917 och 1918 innan beslutet fattades. Men efter det demokratiska genombrottet blev frågan om kammarsystemet, som Per Albin Hansson uttryckte det, en fråga om politisk lämplighet. Författningsdiskussionen kunde föras utan bitterhet och utan aggression. Det blev mindre fråga om principer, det blev praktiskt vardagsarbete. Den reform som träder i kraft den 1 januari öppnar inga dörrar för hittills utestängda. Det är inte nya grupper av människor som man ger inflytande på sitt och samhällets öde. Reformen innebär närmast ett försök att modernisera riksdagens arbetsformer så att effektiviteten och handlingskraften förstärks. Det är, ärade kammarledamöter, förvisso en stor och viktig uppgift, men det är rätt naturligt att detta tekniska problem för riksdagsmännen icke har haft förmåga att engagera och entusiasmera vare sig ledamöterna av Svenska akademien eller andra delar av det svenska folket, som fallet var 1865 och 1918. 1865 och 1918 gällde det fundamentala frågor: människornas inflytande i sitt eget samhälle. Så kan vi inte riktigt känna det nu. Men därmed är inte sagt att människorna nu är tillfredsställda med det mått av inflytande som de äger. Här kommer att resas och har redan rests starka krav på inflytande över allt vidare sektorer av samhället. Det gäller inflytande på arbetsplatserna, på utformningen av vår fysiska och sociala miljö. Liksom de stora författningsreformerna 1865 och 1918 gäller kraven frågor om en ny fördelning av makten, och de har sällan lösts utan uppslitande strider. Den fråga som vi nu har att ställa oss är: Kommer dessa spänningar att rymmas inom den ram som vi hittills har haft? Kommer solidariteten mellan människor att räcka till? Vi i denna kammare måste fråga oss: Hur kommer den författningsändring, som vi i stor endräkt har beslutat, att verka när samhället ställs inför stora prövningar? Därom vet vi ingenting med säkerhet.

Herr talman! Tillåt mig att först å egna och andre vice talmannen herr Cassels vägnar få framföra ett hjärtligt tack för det utomordentligt goda samarbete vi haft inom talmanskollegiet un der Er ledning de senaste två åren. Ärade kammarledamöter! Som företrädare för dem som mycket snart lämnar riksdagen efter kortare eller längre tid här ber jag att få framföra ett tack för gott kamratskap under år som gått. Visst har våra meningar i olika sakfrågor brutits mot varandra — det är demokratins villkor — men till personlig ovänskap har detta sällan eller aldrig lett. Så vill jag uttrycka en lyckönskan och en förhoppning om ett gott resultat av arbetet i den nya enkammarriksdagen. Vad jag önskar är att det skall bli möjligt för er att genom ert arbete skapa respekt för Sveriges riksdag och ge riksdagen den ställning i vårt statsliv som tillkommer den. Riksdagen blir nu ett utslag av hela folkets vilja genom att dess ledamöter väljes av de röstberättigade på en gång vid ett enda tillfälle. En statsman på 1800-talet präglade en gång satsen, att det inte får finnas något över eller något vid sidan om riksdagen. Det är en förhoppning som också bör kunna vara en ledstjärna för framtiden. De nu avgående ledamöterna hälsar er och önskar er framgång i ert kommande riksvårdande verk.